Herr talman! Jag skulle kunna nöja mig med att helt instämma med herr Tobé, men jag skulle vilja beröra några erfarenheter från mitt eget hemlän Värmland. Det finns i Värmland stora ödebygder, inte minst längst uppe i norr, där människor som på grund av dåliga inkomster, dålig hälsa eller ålder inte kan hålla sig med eller köra egen bil sitter fullständigt fast, om det inte på något sätt ordnas med publika transportmedel. Men transportmedlen kan inte leva sitt eget liv; det finns inte möjlighet att med biljettintäkter finansiera busslinjer i dessa glesbygder. På något sätt måste man hjälpa busslinjerna, och problemet är nu vem som skall göra det. Staten har givit sig in på detta — med all rätt — och lämnat busslinjerna ett belopp av 2:50 per bidragsberättigad mil. Men det visar sig att bidraget inte räcker, ty sedan beslutet fattades har genom andra riksdagens beslut både kostnaderna för drivmedel och fordonsskatter ökats. Busslinjerna klarar sig därför inte med det bidrag på 2:50 som utgår. Man har då att välja mellan att låta dem lägga ned trafiken eller att förmå kommunerna där uppe att satsa pengar. Det är fråga om kommuner som befinner sig i en besvärlig situation och som har dålig skattekraft. Man kunde också försöka förmå landstinget att hjälpa kommunerna. Det kan dock inte vara en rationell anordning att här eventuellt ha tre huvudmän: staten, landstinget och Pprimärkommunerna. Det lämpligaste vore väl att staten, eftersom den börjat med saken, ger ett bidrag som är rimligt och tillmätt på ett sådant sätt att det räcker för att hålla trafiken i gång. Jag tror att det vore oriktigt om vi läte dessa företag dö bort i avbidan på en utredning. Vi skulle även förhindra nya företag att komma till. Därför är det klokast att gå med på reservationen och höja bidraget per mil med de 50 öre som har begärts. Om man ser på statens och kommunernas samlade utgifter, finner man att det inte rör sig om någon höjning, utan bara om att kommunerna inte kopplas in. De är nämligen tvungna att bidra, om inte staten höjer sitt bidrag. Jag kan inte tänka mig att man med den föreslagna ökningen skulle föregripa den utredning som pågår, ty den måste komma att föreslå minst lika betydande höjningar som det här är fråga om.

Herr talman! I motionerna I:630 och II: 700 har ett flertal företrädare för mittenpartierna hemställt att riksdagen måtte besluta att höja statsbidraget för drift av icke lönsamma busslinjer från nuvarande 2:50 kronor till 3 kronor per vagnmil. Redan förra året väckte vi en liknande motion. Visserligen höjde man då bidraget från 2 kronor till 2:50 kronor, men vi ansåg detta vara alldeles otillräckligt. I samband med denna höjning bör uppmärksammas att bidragsbeloppet under åren 1961—1968 varit oförändrat. För att man förra året skulle ha återställt värdet till utgångsläget år 1961, skulle höjningen ha varit betydligt större. Det sammanlagda underskottet på dessa busslinjer uppgår enligt de preliminära uppgifter som lämnats i transportnämndens framställning till över 40 miljoner kronor, fördelat på 18,6 miljoner kronor på de statliga och 23,1 miljoner kronor på de enskilda och kommunala företagen. Det totala underskottet ökar år från år. Enligt uppgifter från biltrafiknämnden och transportnämnden har det stigit med 6,1 miljoner kronor år 1966 och med 2,4 miljoner år 1967. Den ökning av bidraget med drygt 2 miljoner kronor som vi motionärer nu begär täcker alltså inte helt den ökning av den totala för lust som uppstår på dessa linjer under nämnda år. Kungl. Maj:t har tillsatt en utredning för att göra en översyn av frågan, och detta åberopas av utskottsmajoriteten som skäl för dess negativa inställning. Ett liknande motiv antyddes förra året, då man sade att det skulle komma en utredning på detta område. Samtidigt yttrade emellertid utskottsmajoritetens talesman vid debatten i denna kammare bla. följande: »Utskottsmajoriteten har kraftigt understrukit vikten av att denna översyn kommer till stånd och påpekat att det är synnerligen önskvärt att förslag kan föreläggas nästa års riksdag.» Jag hade hoppats att så skulle bli fallet, och det var anledningen till att jag i slutet av fjolåret i en enkel fråga till kommunikationsministern undrade när man kunde förvänta att utredningen skulle vara klar med sitt arbete. Svaret blev inte vad jag väntat; det var endast ett konstaterande av att utredningsarbetet pågick. När arbetet kunde beräknas vara avslutat kunde statsrådet vid denna tidpunkt inte säga något om. I denna situation, och då regeringen inte tagit hänsyn till den utveckling som har skett på den ekonomiska sidan, har vi motionärer på nytt aktualiserat frågan. Vi anser det vara orimligt att nedläggningstakten av ekonomiska skäl skall öka medan utredningsarbetet pågår. Enligt vår mening bör det under denna tid vara statens skyldighet att se till, att de ekonomiska möjligheterna inte beskärs för berörda företag att tills vidare fortsätta sin för glesbygden så betydelsefulla verksamhet. Vi stöder i dag trafiken på icke lönsamma järnvägslinjer, och jag anser att detta är fullt riktigt. Det är lika betydelsefullt att stödja den ersättning för tidigare nedlagda järnvägslinjer som busslinjerna för närvarande i många fall utgör. När man lägger ned en järnväg ges i regel en viss ersättning genom insättande av busslinjer, men när dessa försvinner återstår inget av de kollektiva trafikmedlen. Därför skapar indragning av icke lönsamma busslinjer stora problem. Jag anser för min del denna fråga vara så angelägen att riksdagen vid den votering som snart följer borde biträda föreliggande förslag om ett högre bidrag per vagnmil för de icke lönsamma busslinjerna. Herr talman! Med denna motivering ber jag att få yrka bifall till den vid denna punkt fogade reservationen 7 av herr Virgin m.fl.

Herr talman! Såsom framhållits av de tre ledamöter som talat för reservationen vill man höja ersättningen till icke lönsam busstrafik från 2:50 till 3 kronor per vagnsmil. Ett bifall till den reservationen skulle innebära en anslagsökning med 2 065 000 kronor. Låt mig bara konstatera att detta är den andra punkt där herr Cassel på en kort stund varit med om att föreslå en höjning av anslag. Ersättningen till icke lönsam busstrafik höjdes den 1 januari 1968 till nuvarande 2:50 per vagnsmil. I förra årets budgetförslag annonserade statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet att han skulle tillsätta en utredning som skulle pröva formerna för hur detta anslag skulle utgå i fortsättningen. Denna utredning är nu tillsatt. Jag är inte övertygad om att problemet kan lösas enbart genom en höjning av ersättningen per vagnsmil; många andra frågor kan vara sammanvävda med ersättningsfrågan. Utskottsmajoriteten anser därför att bidraget inte bör höjas så länge utredning pågår. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan under punkten 14.

Herr talman! Herr Johansson i Norrköping nämnde att bidraget höjdes så sent som den 1 januari 1968 med 50 öre. Detta motsvarar emellertid inte den ökning av bilskatterna som skett sedan dess. Transportnämnden, som har överblick över dessa frågor, har framhållit att busslinjerna nu blivit mindre lönsamma och att höjningen med 50 öre inte längre räcker.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att den utredning som begärdes och som nu är tillsatt inte bara skall ta upp frågan om bidraget per vagnsmil utan även formerna för bidragsgivningen. Därför tycker jag att vi skall vänta tills utredningen är färdig med sitt arbete.
Herr talman! Jag har ingenting att erinra mot vad herr Johansson i Norrköping säger om att utredningen inte bara omfattar bidraget per vagnsmil. Vad det närmast gäller är emellertid om vi skall tillåta att det sker en ännu snabbare nedläggning av busslinjer under den tid utredningen pågår.

Herr talman! Jag och min medmotionär, herr Fridolfsson, har under ett par år yrkat på en ökad beskattning av vinster på totalisatorspel. I år återkommer vi med motion II: 822. Den är något mer moderat och yrkar på en utredning av dessa förhållanden. Vi har två väsentliga skäl för våra yrkanden. För det första anser vi att det gäller en rättvisesak. Extraknäcker man över totalisatorn på Jägersro eller Solvalla borde sådan arbetsfri sidoinkomst beskattas minst lika hårt som sidoinkomst av vanligt hederligt arbete. Det är ju svårt att bestrida riktigheten av ett sådant påstående. För det andra bör staten inte genom skattelindring favorisera en verksamhet som visst inte bara »bereder människor rekreation, spänning och förströelse» — såsom utskottet skriver — utan lika ofta åstadkommer förstörelse av vederbörandes ekonomi, vilket som bekant drar med sig en hel del besvärligheter. Dessa senare sociala motiv bemöter inte utskottet, vilket är klokt. Det är nämligen omöjligt att bemöta utan att blunda för de familjebekymmer av ofta katastrofalt slag som följer det breddade spelintresset i spåren. Vad har nu skett under de här åren? I stället för att skatten på spelvinster ökat har den minskat. Sedan 1965 har staten sänkt sin andel i det s.k. vinstavdrag som arrangören har att göra, ett vinstavdrag som skall användas dels för att täcka arrangörens omkostnad av olika slag, dels för att ge staten en andel. Det framgår visserligen inte av handlingarna att den statliga andelen har decimerats, men om man ser på tablån i handlingarna från i fjol finner man att statens andel var högre före ändringen den 1 februari 1969. Utskottet påstår att vi motionärer har missuppfattat problemen med beskattning av totalisatorspel. Visst är reglerna tillkrånglade, men jag anser verkligen inte att vi har missuppfattat beräkningsgrunderna. Utskottet anför i sin skrivning ett exempel som är valt för att passa utskottets inställning. Man åberopar ett V 5 spel med en omsättning av en halv miljon kronor, där det sker 35 procents vinstavdrag. Det betyder att staten får 30 procent i skatt, eftersom 5 procent disponeras för att täcka arrangörens utgifter. Det är inget fel med det exemplet, men man kan lika gärna, mina damer och herrar, räkna fram ett annat exempel med hjälp av tablåerna i handlingarna. Det gäller en galopptävling med en omsättning av 200000 kronor, där statens andel är 3 500 kronor eller 1,75 procent. Lägger man till detta de 10 procent som utgår vid kombinationsspel och beräknar procentsatsen inte på omsättningen utan på nettovinsten, kommer man bara till omkring 15 procent. Nu bör det också sägas, att V 5-spelet representerar en relativt blygsam del, ungefär en femtedel, av den totala omsättningen på travoch galopptävlingar — det framgår av tablån. Efter utskottets redogörelse framstår det ännu klarare att det är hög tid för en ordentlig utredning om beskattningen inte bara av totalisatorspel utan av spel över ';uvud taget. Det kan inte vara rimligt at' tillämpa olika beskattnings principer "ör samma typ av inkomster, men dett ir följden av vårt krångliga beskattni:- system för vinster av skilda slag. En sspelare som skaffar sig extrainkomst av pokerspel — det betraktas som bekar — såsom »tillfällig förvärvsverksamhet» och man får verkligen hoppas att den är av tillfällig natur — får betala vanlig inkomstskatt. Om han i stället köper en lott i penninglotteriet och vinner, får han betala 30 procent av vinsten i form av skatt. Vinner han på statens premieobligationer är skattesatsen 20 procent, och spelar han på totalisator kan skattesatsen variera beroende på hur stor omsättningen är just den dagen och vilket slag av hästkapplöpning det gäller. Herr talman! Jag tycker det anförda talar sitt tydliga språk och visar att man bör utreda hela frågan om beskattningen av spel där vinsten utgörs av penningmedel. Jag ber därför att få yrka bifall till motion II: 822.

Herr talman! De moraliska bevekelsegrunder, som ligger bakom de antaganden som herr Werner började sitt anförande med, finns det givetvis all anledning att hysa respekt för, men det är ju inte bara på detta område som vi har att räkna med oarter. Det är inte heller detta som saken i dag gäller utan frågan om huruvida beskattningen av totalisatorspel skall höjas. I motionen gör man sig skyldig till det misstaget, att man säger att totalisatorvinster icke är föremål för någon beskattning. Vad som sker är att i stället för ett avdrag på den vinst som betalas ut ett uttag görs på det samlade belopp som står till förfogande efter det att vederbörande har verkställt sina inbetalningar. Å andra sidan kräver motionärerna, att totalisatorspel skall bli föremål för samma hårda beskattning som drabbar alla arbetsinkomster. Visst ligger det någonting i detta, herr Werner, men det skulle i så fall drabba inte bara totalisatorspelet utan också alla andra spel och lotterier, och jag vet inte om motionärerna är beredda att stå för något sådant. Vad sedan gäller frågan om totalisatorspelet bör bli föremål för samma hårda beskattning som andra spel, d.v.s. de 30 procent som tas ut exempelvis i penninglotteriet eller på obligationsvinster, bör man betänka att vid alla de stora V 5-spelen och spelen på de stora travbanorna blir det minst 30 procents beskattning.

Om vi i stället skulle begagna oss av de bestämmelser som i dag finns i lotteriförordningen, skulle staten med all säkerhet få betydligt lägre inkomster. Det skulle med andra ord visa sig att vi redan beskattar denna del av spelverksamheten på ett hårdare sätt.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
Missuppfattningen från vår sida är väl inte stor i detta sammanhang, herr talman. Vi anför att beskattningen av spelvinsterna är mycket blygsam, så blygsam att man kan betrakta den som en företagsbeskattning där utdelningen på insatserna blir friställda. Herr Magnusson i Borås menar annorlunda. Bedömningen beror på vilket synsätt man har på frågan. Vi vill alltså ha en utredning som visar vilka möjligheter det finns att höja beskattningen. V 9-spelet representerar bara en femtedel av insatserna, och vi kan alltså inte grunda våra exempel på det. Där är »beskattningen» 30 procent — det är riktigt. Men det finns ett sätt att klart och tydligt påvisa den genomsnittliga skattesatsen. Jag vill inte försöka undervisa en i företagsekonomiska ting så lärd man som herr Magnusson i Borås, men det framgår att finansministern i årets finansplan räknar med 105 miljoner i intäkt av totalisatorspel. Man kan räkna med att ca 720 miljoner kommer att satsas totalt — en ökning alltså med ca 50 miljoner liksom i fjol. Drar man så av de 5 procent som skall täcka arrangörens utgifter — det är den procentsats utskottet räknat med för detta ändamål — kommer man ner till 684 miljoner kronor. 15 procent därav är 105 miljoner kronor. Staten får alltså 15 procent av vinsten. Jag anser att detta är en alldeles för låg beskattning av så lätt förvärvade inkomster.
Herr talman! Herr Werner gör sig skyldig till en felbedömning när han beräknar procentsiffran för skatt på det totalt inbetalade beloppet. Från detta skall nämligen avgå de omkostnader som är förenade med arrangerandet. Man skulle kunna komma fram till samma resultat om man räknade beträffande andra s.k. lotterianordningar. Som jag nämnde i mitt första anförande skulle nämligen en överväldigande del av utbetalningarna om vi skulle tillämpa lotteriförordningen vara helt fritagna från beskattning. Om vi går tillbaka till den utredning som gjordes 1960 skulle vi finna att det var en mycket obetydlig del som skulle bli föremål för beskattning. Jag vill minnas att 98 procent av de utbetalningar som gjordes på platsspel inte skulle bli föremål för någon som helst beskattning. Av den anledningen blir den inbetalda skatten mindre än 30 procent när man jämför med det belopp som är föremål för spel.
Herr talman! Nej, herr Magnusson i Borås, jag glömde visst inte bort de omkostnader arrangören har. Jag sade att den totala omsättningen var 720 miljoner kronor. Därifrån drar vi 5 procent — utskottet räknar självt med att arrangören behöver 5 procent — och får kvar 684 miljoner kronor. 105 mil joner kronor är 15 procent av detta belopp. Det är en matematisk sanning.

Herr talman! Till bevillningsutskottets betänkande nr 24 har fogats två reservationer. I den första reservationen begärs en utredning om införande av rätt för fysiska personer till avdrag vid inkomsttaxeringen för gåvor till u-hjälp och till kulturella, humanitära, religiösa, vetenskapliga eller eljest uppenbart allmännyttiga ändamål. Synpunkter på den reservationen kommer fru Anér att senare redovisa, varför jag går över till reservationen 2. Den reservationen bygger på motionen I: 708 och motionen II: 787, vilken senare jag undertecknat tillsammans med en annan ledamot av kammaren. Där behandlas frågan om de skattefavörer som u-länderna ger för att locka till sig industrier. Utvecklingen i u-länderna är ju beroende av att de kan få investeringsvilligt utländskt kapital. Över huvud taget är det väl i dessa u-länder bristen på industriell verksamhet som är den mest bidragande orsaken till den låga levnadsstandarden. Där är jordbruket huvudnäring. Även på det området är eftersläpningen stor, även om det på många håll föreligger naturliga, goda betingelser för ett väl utvecklat jordbruk. Utvecklingen av jordbruksnäringen för att få fram livsmedel är ju högst angelägen. Därvidlag är det av vikt för dessa länder att dra till sig lämpliga företag och industrier, som kan skapa fram de råvaror, exempelvis gödningsämnen, som är erforderliga för att bygga upp en ordentlig jordbruksproduktion. Emellertid är det kanske framför allt i fråga om industrin i Övrigt som det är mest angeläget att få i gång företag som kan ge arbete, så att man på den vägen kan höja levnadsstandarden i dessa länder. Utskottet hänvisar bl a. till »credit of tax»-systemet som beslutades 1966. Det systemet innebär i princip att man betalar skatt endast en gång men enligt den skattesats som tillämpas i det land som tar ut den högsta skatten. Om ett u-land har en lägre skatt än exempelvis vi har i Sverige, får företaget betala skatt i Sverige med avdrag för den skatt företaget har betalat i vederbörande u-land.

Frågan har uppmärksammats av FN.

Här föreligger alltså en direkt rekommendation från FN:s sida om gynnsam behandling i skattehänseende. OECD:s skattekommitté har också berört denna fråga, varvid det betonats att det är önskvärt att dubbelbeskattningsavtalen mellan industriländer och utvecklingsländer snabbt ökar i antal. Utskottet hänvisar till pågående underhandlingar om dubbelbeskattningsavtal och framhåller, att Sverige inlett eller snart kommer att inleda underhandlingar med tio u-länder. Det gäller framför allt u-länder i Afrika och Asien. Jag vill understryka att det är i högsta grad önskvärt att dubbelbeskattningsavtal upprättas, men det kommer att ta avsevärd tid, eftersom ett dubbelbeskattningsavtal inte kan genomföras så särskilt snabbt. Det kan dröja många år, ja, enligt uppgift upp till tio år.

Det är av vikt att vi har skattebestämmel ser som inte motverkar eller omintetgör de uppoffringar i beskattningshänseende som u-länderna önskar göra och som syftar till att förbättra befolkningens levnadsförhållanden. Man måste ha klart för sig att när u-länder som lockbete ger företagen skattelättnader, så gör de en uppoffring. De avstår nämligen från skatteinkomster. Då är väl ingenting rimligare än att de rika industriländerna inte omintetgör de fattiga u-ländernas uppoffringar genom att beskatta företagen i hemlandet. Herr talman! Med det sagda ber jag få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 som fogats till utskottets betänkande.

Herr talman! I bevillningsutskottets förevarande betänkande nr 24 behandlas ett antal motioner om rätt till avdrag vid beskattningen för gåvor till u-hjälp och andra humanitära ändamål samt till kulturella, religiösa, vetenskapliga eller andra uppenbart allmännyttiga ändamål. Det är ingen ny fråga för riksdagen. Liknande motioner har tidigare behandlats under en lång fölid av år. Det synes mig heller inte råda några delade meningar om värdet av den verksamhet som bedrives på de områden jag här nämnt. Frågan är närmast hur denna verksamhet skall stödjas. Skall man utöver de bidrag som i dag utgår dessutom stimulera till ökade frivilliga bidrag från enskilda personer? Utskottets majoritet har yrkat avslag på motionerna och pekat på de svårigheter som skulle uppstå vid bedömningen av de ändamål där avdragsrätt skulle vara motiverad. Givet är att det föreligger svårigheter att fastställa de gränser inom vilka avdragsrätten skall gälla, men reservanterna begär en utredning om den saken. Vid ett bifall till reservationen blir det givetvis utred ningens uppgift att klarlägga möjligheterna och bedöma de svårigheter som eventuellt kan uppstå i det fallet. Jag anser inte att svårigheterna bör vara större än att det går att lösa dem. Vi har i vårt nuvarande skattesystem rätt att göra vissa maximerade avdrag, och systemet som sådant är alltså inte nytt. Däremot är ändamålet nytt. I många länder tillämpas i dag en avdragsrätt liknande den som motionärerna har begärt, och jag anser det därför vara befogat med en utredning. Vid vissa tillfällen har vi även här i landet prövat ett system med avdragsrätt för vissa speciella ändamål, bl.a. under 1940-talet. Utan tvivel är en sådan avdragsrätt en stark stimulans för ökade frivilliga bidrag. Med hänsyn till det stora behovet av ekonomiskt stöd till här nämnda verksamhet, framför allt i u-länderna, bör det vara angeläget att stimulera till ökade ekonomiska insatser i denna verksamhet. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen nr 1 av herr Sundin m.fl.

Herr talman! Frågan om rätt till avdrag vid beskattningen för gåvor som skänkts till allmännyttiga ändamål har som bekant diskuterats i riksdagen under ett par, tre decennier. Många av kammarens ledamöter är därför väl förtrogna med den argumentering för och emot avdragsrätten som brukar förekomma. Jag har också i år väckt en motion i ärendet, nämligen motion II: 90. Om sammansättningen av denna kammare hade varit densamma som under de närmast förflutna åren skulle jag ha förskonat ledamöterna från detta mitt inlägg, men eftersom vi från och med årets riksdag har en stor grupp nya ledamöter vill jag nu helt kort anföra ett par synpunkter. håll gör man ofta gällande att samhällets stöd till ideella organisationer bör utgå i form av statsbidrag, inte genom förmåner vid beskattningen. Låt mig för undvikande av missförstånd säga att jag naturligtvis är medveten om att statsbidrag innebär ett gott stöd för olika organisationers arbete i vårt samhälle, men det stödet är ofta otillräckligt och har vissa nackdelar. Att bygga sin verksamhet i förtröstan på statsbidrag kan vara vanskligt. En ideell eller religiös organisation som ansökt om statsbidrag för sitt arbete och kanske känner sig säker på att få ekonomiskt stöd kan råka i den situationen att få ett negativt besked från statsmakterna. Anledningen till ett avslag kan vara brist på pengar men kan också vara att ärendets handläggning påverkats av politiskt taktiskt tänkande. En annan nackdel är att det är staten som skall bedöma angelägenhetsgraden av ansökningarna och klassificera bidragsobjekten därefter. Vad är det som säger att staten har bättre förutsättningar än den enskilde att bedöma angelägenhetsgraden av de ändamål till vilka ekonomiskt stöd skall utgå? Genom våra skatter får vi alla vara med om att betala de statsbidrag som utgår. Vi får medverka till att subventionera verksamheter som vi måhända har litet eller intet intresse för — ja, vi är kanske rent av motståndare till den institution som får statsbidrag. Men genom att bidragen utgår på detta sätt får vi ändå alla vara med om att betala. I början av mitt inlägg nämnde jag att statsbidragen otvivelaktigt för många organisationer är en absolut nödvändig betingelse. Det finns dock grupper i samhället — organisationer — som genom frivilliga gåvor gör stora uppoffringar för att kunna bedriva samhällsnyttig verksamhet och som måhända inte får eller kan kvittera ut ett enda öre i statsbidrag. Är det då för mycket begärt att dessa samhällsnyttiga orga nisationer premieras genom ait staten tillerkänner deras bidragsgivare avdragsrätt? En möjlighet till ett skatteavdrag för gåvor till samhällsnyttiga ändamål skulle naturligtvis öka gåvornas antal och storlek. Det skattebortfall som samhället skulle få vidkännas skulle komma att betala sig genom effekten av de från samhällets synpunkt viktiga ändamål till vilka gåvorna skulle gå. Denna frågas behandling har under lång tid följts med mycket stort intresse av alla dem som utanför detta hus inom olika organisationer är sysselsatta med samhällsnyttigt arbete. Detta gäller naturligtvis i högsta grad människorna inom de religiösa samfunden. Det är ganska naturligt om riksdagen, som år efter år haft att ta ställning i en fråga med i stort sett enahanda yrkanden, behandlar detta ärende rätt slentrianmässigt. I år har dock på grund av en utomparlamentarisk aktion, som riktats mot mig för vad jag sagt från denna talarstol i ett annat ärende, frågan kommit att om inte direkt stå i fokus så i varje fall aktualiseras. Det har hänt, herr talman, att även jag när vi behandlat denna eller liknande frågor från denna talarstol vädjat till en speciell liten grupp inom det socialdemokratiska partiet. Denna min vädjan har både förklingat ohörd och blivit misstolkad. Det har av någon — för mig obegriplig — anledning varit en smula eldfängt att vädja om stöd från endast några få socialdemokrater, nämligen sådana ledamöter som jag trott haft speciellt intresse för denna fråga. Jag skall därför, herr talman, i dag inte framställa min vädjan på samma sätt. Eftersom de borgerliga partierna stött motionen i utskottet, vill jag — och jag hoppas att herr Zachrisson hör vad jag säger — avslutningsvis inte endast vädja till de nio medlemmarna av Broderskapsrörelsen bland ledamöterna från regeringspartiet utan också till de övriga 116 socialdemokraterna i den na kammare. Ty var så säkra, mina damer och herrar, att en kraftig majoritet för en utredning av det aktuella spörsmålet skulle hälsas med mycket stor tillfredsställelse i framför allt kristna kretsar! Jag yrkar bifall till reservationen 1.

Herr talman! Riksdagen har ju tidigare diskuterat olika former av ökad hjälp till u-länderna, och vi är väl inom samtliga politiska partier överens om att denna hjälp bör öka under åren framöver. Vad vi främst varit oense om är hur snabbt hjälpen skall öka, men i princip är vi alltså överens. Oenighet har också rått om huruvida hjälpen skall lämnas via skattefavörer till enskilda och till företag. Därvidlag har vi socialdemokrater hela tiden hävdat att hjälp till u-länderna i form av gåvor eller i form av företagsetableringar inte bör gå via skattelättnader. Samma princip har vi för övrigt hävdat när det gäller hjälp som ges inom vårt eget land. Det bör enligt vår mening i stället lämnas ett direkt statligt stöd genom bidrag som prövas i första hand av SIDA och slutgiltigt beslutas här i riksdagen.

Riksdagen har ju också antagit en plan för hur stor u-hjälpen skall vara och i vilken takt den skall öka. Om vi skulle bifalla reservationen och införa avdragsrätt för gåvor till u-länderna finge vi alltså en diskussion om huruvida de angivna ändamålen är allmännyttiga eller inte. Det skulle bli besvärligheter även i taxeringsnämnderna, där man skulle tvingas göra just en bedöm ning av om ändamålet är samhällsnyttigt eller inte. Under sådana förhållanden skulle det heller inte bli möjligt för riksdagen att göra en detaljerad prövning av varje särskilt fall. Den prövning vi nu har möjlighet att göra skulle överflyttas till den enskilda personen eller till den organisation som lämnar hjälpen. Vad jag sagt gäller reservationen 1. I reservationen 2 yrkas på åtgärder i syfte att genom skattelättnader underlätta för svenska företag att göra investeringar i — som det heter — lämpliga utvecklingsländer. Vi inom utskottsmajoriteten anser att det önskemål som framförs i reservationen bäst tillgodoses genom att Sverige ingår dubbelbeskattningsavtal — då löses i stort sett hela problemet. Sverige har ingått en mängd sådana <dubbelbeskattningsavtal, och som herr Larsson i Umeå redan påpekat pågår underhandlingar med ytterligare tio länder — samtliga u-länder — om dubbelbeskattningsavtal. Underhandlingarna med ett elfte land är praktiskt taget klara. Detta är alltså den väg som vårt land bör gå. Den har också rekommenderats av en arbetsgrupp inom FN, som bestått av representanter för både u-länder och i-länder. Arbetsgruppens rapport behandlas för närvarande inom OECD:s skattekommitté. När ett slutgiltigt ställningstagande gjorts där får vi i vårt land avgöra, om det finns anledning för oss att ändra texten i avtalen eller bygga ut dessa. Vi kommer väl då att följa rekommendationerna från OECD:s skattekommitté. Herr Fridolfsson i Stockholm försökte i sitt senaste inlägg på ett annat sätt än tidigare föra fram en vädjan till de nio broderskaparna i denna kammare att rösta för reservationen 1. För min del hoppas jag att broderskaparna nu liksom tidigare skall följa utskottsmajoriteten. Herr Fridolfsson i Stockholm sade att det inte går att bygga sin tillit till stats bidrag när det gäller att lämna hjälp i olika former. Men statsbidragen är väl ändå säkrare än allmosor från enskilda människor eller organisationer, herr Fridolfsson. Senast i september förra året fick vi en kraftig väljaropinion för att statsbidragen skall bli säkrare. Denna säkerhet ligger i att de moderata inte fick majoritet i den lagstiftande församlingen. Detta är en garanti för att staten kommer att få sådana inkomster, att den även i fortsättningen kan lämna säkra bidrag till hjälpbehövande människor, till u-länder, till organisationer som behöver den. Socialdemokratin utgör en garanti för att bidragen i framtiden kommer att kunna lämnas. Om herr Fridolfssons parti, moderata samlingspartiet, skulle få majoritet blir situationen högst osäker. Det kan jag hålla med om. Jag slutar med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det fanns ett par intressanta saker i herr Kristensons inlägg. Att ta ordet Broderskapsrörelsen i sin mun är ibland liktydigt med rena krutdurken. Det är väl inte fråga om en organisation som endast uppträder i valrörelsen. Man proklamerar sina synpunkter med flygande fanor och klingande spel. Man är m.a.o. en del av ett parti, och jag ser Broderskapsrörelsen som en del av det socialdemokratiska partiet. Den som lyssnade uppmärksamt till mitt första inlägg måste ha märkt vilken glidning jag gjort. Jag frångick min gamla metod genom att vädja till hela det socialdemokratiska partiet. Därmed trodde jag hela denna sak var överspelad. Men herr Kristenson blev en aning orolig och vädjade till de nio att följa partilinjen. Vi får väl se vad som händer vid voteringen. Till sist vill jag vädja till herr Kristenson att inte tala nedlåtande om de verksamheter som bedrives med hjälp av allmosor, offer och insamlingar. Här i landet insamlas ett tiotal miljoner kronor årligen i och för att bedriva kristen och ideell verksamhet. Visst är man tacksam för det stöd man kan få från staten — detta sade jag också i mitt inlägg — men naturligtvis skall inte staten ta åt sig äran av att det i detta land kan bedrivas en intensiv och omfattande kristen verksamhet just på grund av att det finns offervilligt folk. Det är därför vi från det moderata samlingspartiets sida och för övrigt från borgerligt håll genom avdragsrätt vill hjälpa dem som via uppoffringar — kalla gärna bidragen allmosor — gör en betydelsefull insats.

Herr talman! Om vi skulle lyckas få dubbelbeskattningsavtal med ifrågavarande u-länder, skulle detta i stort sett betyda att vi fick »credit of tax»-systemet, och de innebär bara att man därigenom inte blir dubbelbeskattad. Om detta system inryms i våra dubbelbeskattningsavtal, tar vi i alla fall i Sverige tillbaka en eventuell lättnad som ett u-land har beviljat. Vi reservanter anser att riktmärket bör vara att förmånen av skattefrihet i ett u-land inte på något sätt upphävs genom beskattning i Sverige. Vi är inte nöjda enbart med att man undanröjer dubbelbeskattningen. Vi anser det både rättvist och rättfärdigt att man inte här i Sverige tar tillbaka en förmån som ett fattigt u-land har givit, ty då blir denna förmån närmast illusorisk.

Herr talman! Herr Fridolfsson i Stockholm påstod att jag blev orolig vid tanken på hur broderskaparna skulle rösta i denna fråga. Nej, herr Fridolfsson, jag behöver inte alls vara orolig. Vi har nämligen i stadgarna för vår riksdagsgrupp en paragraf som säger att var och en röstar efter sitt samvete. Jag förmodar att ni inte har någon sådan inom moderata samlingspartiet; där måste ni tydligen vid varje tillfälle rösta efter den officiella partilinjen. Våra broderskapare kan alltså utan att jag eller någon av mina partikamrater blir orolig rösta precis hur de vill i den kommande voteringen. Jag är emellertid alldeles övertygad om att de av sakliga skäl kommer att rösta med utskotts majoriteten. Herr Larsson i Umeå gör gällande att dubbelbeskattningsavtalen — som han i och för sig finner vara riktiga — kan medföra att svenska företag gör en del vinster, som beskattas här i Sverige. Det är möjligt att det i vissa fall blir någon liten skatt, men om det inträffar hamnar de svenska företagen i precis samma läge som andra industriländers företag, och den jämställdheten kan väl vara riktig. Den arbetsgrupp inom FN med representanter för både u-länder och i-länder som har arbetat med denna fråga och överlämnat sin rapport till OECD:s skattekommitté är helt överens om detta. När denna blir färdig med sitt förslag kommer vi alltså att på nytt få ta ställning.

Herr talman! Kanske valde jag orden illa när jag sade att herr Kristenson verkade orolig; uppriktigt sagt: jag tror inte han behöver vara det. Jag kunde ha uttryckt mig på ett annat sätt, nämligen att det är vår förhoppning att vi skall få stöd av bl.a. de 9 broderskaparna.
Herr talman! Herr Kristenson sade att det kan bli en liten beskattning i Sverige om ett u-land skulle ge en skattebefrielse. I själva verket befriar många u-länder företag helt från beskattning för att locka dem till sig. Detta innebär att företagets vinst i full utsträckning blir beskattad enligt svenska skattenor mer. Med andra ord tar vi in full skatt här i Sverige. U-landet gör denna prestation för att locka till sig företag, men vi tar bort lockelsen genom att beskatta företagen i Sverige. Det är den verklighet som föreligger.

Herr talman! Den motion som jag m.fl. har väckt och som nu behandlas återkommer som en följetong år efter år. Anledning därtill är att vi vet att stora grupper människor i vårt land gärna skulle vilja ha en utökad möjlighet att själva bestämma vart deras bidrag till andra människors hjälp skall gå. Det finns dessutom, vilket brukar påpekas, ett prejudikat: 1944 och 1945 fick vi ge hjälp på ungefär dessa villkor till de krigshärjade länderna. Anledningen var den gången att det var bråttom att ge hjälp. Jag tycker nog att det är bråttom nu också. Behövs t.ex. inte alla tänkbara nya initiativ för ungdomsoch narkomanvården? På dessa områden har det ofta visat sig att enskilda har fått gå före och göra experimenten, och sedan har samhället kommit efter så småningom och dragit nytta av erfarenheterna. Och framför allt: Behöver inte u-länderna snabbt allt det stöd de kan få innan ännu fler dör? U-hjälp är inte bara en fråga om att skicka torrfisk och torrmjölk — det är också en fråga om att skicka unga tekniker och skaffa familjeplaneringskliniker. Även detta är brådskande. När vi nu vet att det enligt beslut kommer att dröja till åtminstone 1974 innan vi kommit upp ens till 1 procent av bruttonationalprodukten, skulle vi då inte kunna våga oss på att släppa lös människornas generositet och låta dem få ge inte bara vad de har råd med utan även skatten på det? Det är nämligen så det kommer att verka, det vågar jag faktiskt tro efter vad jag har sett både hos unga familjer och hos gamla som redan ger så mycket och som, om de fick denna lättnad, skulle sätta in på postgiro inte bara vad de brukar sätta in utan också den skatt som de inte behövde betala. Det blir alltså något mindre skatt åt svenska staten, men det blir kanske i stället en början till u-landsskatt. Därmed kanske vi kunde nå enprocentmålet litet fortare än vi hade tänkt oss och kunde börja fundera på nästa procent. Riksdagen kan motargumenten häremot bättre än jag, och jag skall därför inte gå in på de tekniska frågorna — de har lösts i andra länder och kan säkert lösas här också, om vi får den utredning som begärs i motionen. Det brukar gärna sägas att alla avdrag av detta slag mest gynnar de rika. Det är självklart; har man en progressiv beskattning gynnas de höga inkomsttagarna mest av avdrag — det är en enkel matematisk sanning. Men den nackdelen får man väl acceptera när man accepterar progressiviteten för alla dess fördelars skull. Sedan kan man också fråga sig vilka som är de rika i detta land. Hur många av oss svenska inkomsttagare har 50 procent eller mer i marginalskatt? Det är nästan en tredjedel av oss. Om man tar en marginalskatt på 40 procent, vilket verkligen skulle märkas när det gäller det som denna motion pläderar för, är vi nere i inkomster på 12 000—15 000 kronor för gifta. Det är alltså inte någon numerärt obetydlig rikemansgrupp det är fråga om. Och de verkligt rika, de som har sådana löner som vi här i kammaren har, utgör som bekant 3 procent av alla manliga inkomsttagare och 0,3 procent av alla kvinnliga. Det blir alltså inte heller någon betydande påtryckningsgrupp. Sedan återstår det verkligt viktiga argumentet, att ett genomförande av förslaget skulle innebära att vi inför ett helt nytt drag i vår skattelagstiftning. Är det verkligen så? Har gåvor som man ger till ideella ändamål inom eller utom landet verkligen samma skattekraft som andra pengar man tjänar? Är de i själva verket inte att räkna som ungefär lika litet skattekraftiga som de pengar man betalar till kommunalskatten? De pengarna får vi ju dra av och av dem får vi ändå allesammans igen mycket i form av nyttigheter. Så ser det alltså ut från den enskilde givarens sida. Men om man ser på det från de ideella organisationernas synpunkt finns det en sak att tillägga, som blir allt tydligare för varje år och som faktiskt håller på att förändra de ideella rörelsernas situation. Ideella rörelser som inte har stark anknytning till något politiskt parti får nämligen allt svårare att hävda sig i ett samhälle där ingen kan bygga lokaler utan samhällets tillstånd, där snart ingen kan ge ut tidningar utan dess stöd och där den rörelse som får anordna en utställning på statens bekostnad får ett svåröverkomligt ekonomiskt övertag över alla de rörelser som inte får göra detsamma. Allt kulturellt och ideellt handlande i detta samhälle blir alltmer beroende av staten, d.v.s. av politikerna. Det är nödvändigt i ett land där staten tar nästan hälften av bruttonationalprodukten. Detta beror delvis på en rent tekniskekonomisk utveckling men även på ett idémässigt och viljebestämt handlande. Det ideella handlande som i dagens läge förblir enbart privat, hänvisat till människors privata liv och enskildas konsumtion, riskerar att bli allt blodtunnare och kraftlösare. Det är många som anser att det skall vara så. Men jag för min del vill gärna ifrågasätta, med den här motionen som bakgrund men kanske inte bara med tanke på den, om detta verkligen är den enda i alla situationer rätta och tänkbara utvecklingen. Att det inte skulle finnas några andra ideella organisationer än de politiska och partianknutna är väl ett perspektiv som de flesta inte gärna skulle acceptera, men det skattesystem som vi har är, tillsammans med andra tekniska faktorer, på väg att leda oss till det tillståndet. Skulle vi då inte kunna i det speciella fall, som motionen handlar om och där pengarna i alla fall — det föreställer jag mig att utredningen skulle komma fram till — skulle gå till i förväg noga bestämda och kontrollerade ändamål, få själva bestämma över vilka av dessa ändamål som vi skulle vilja stödja med våra pengar? Jag föreställer mig att utredningen skulle leda till att det bleve en sorts godkänd lista över organisationer som finge ta emot gåvor med sådant här skatteavdrag, och att komma på denna godkända lista vore i praktiken liktydigt med att få ett statligt bidrag, om också inte alldeles storleksbestämt. Den saken skulle i alla fall bero på ett politiskt beslut. Ur statens synpunkt skulle det göra ganska liten skillnad, vart pengarna ginge, men för den enskilde givaren skulle det betyda ganska mycket att för en gångs skull direkt och frivilligt få ge även sina skattepengar till de ändamål han själv hade valt. Det mesta vi gör i dag är vi tvungna att göra kollektivt, och det kommer inte att bli mindre i framtiden — det vet jag lika väl som någon annan — men jag tror inte vi blir sämre samhällsmedborgare för att vi får denna uppmuntran att någon enda gång gå den direkta, privata vägen. Jag tror det är många som då kommer att visa, kanske ännu tydligare än de kan göra med röstsedeln, hur mycket de anser att de är skyldiga dem som har det sämre än vi.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

Herr talman! Avdragsrätt vid inkomsttaxeringen för gåvor till humanitära, religiösa m.fl. ändamål anses av en mycket stor grupp medborgare som en solklar rättighet, och förvåningen över riksdagsmajoritetens kallsinne mot tidigare framställningar i den här frågan är därför mycket stor ute i landet. Här erbjuds ju en utomordentlig samarbetsform mellan staten å ena sidan samt de frivilliga organisationerna och deras medlemmar å den andra sidan. I ett demokratiskt och liberalt samhälle, där man hävdar den enskildes både skyldigheter och rättigheter, borde man inom ramen för den enskildes initiativförmåga kunna ge stor frihet för verksamhet på detta område. Här finns plats för staten att genom en generös skattelagstiftning stimulera verksamhet som ger ett meningsfullt livsinnehåll åt skilda kategorier. De frivilliga organisationerna engagerar i mycket stor utsträckning ungdom och kompletterar samhällets åtgärder på en rad områden såväl inom vårt eget land som 1 flertalet länder där vårt land bedriver biståndsverksamhet. Vad vore då naturligare än att de möts av stimulerande åtgärder från samhällets sida? Visserligen utgår i begränsad utsträckning direkta statliga bidrag till den frivilliga verksamheten, men dessa utgör en ringa del av det totala behovet och går inom den religiösa verksamheten endast till lokalbyggnadskostnader och till studieverksamhet. Bidragen motsvarar endast någon procent av det totala behovet. Det är värt att notera att avdragsrätt för gåvor inte är något unikt i vårt land. Från slutet av 1930-talet till mitten av 1940-talet kunde skattskyldig vid taxering till statlig inkomstoch förmögenhetsskatt få åtnjuta avdrag för penninggåvor till vissa humanitära ändamål. Även om skattelagsakkunniga år 1956 hade invändningar mot principen, anvisade de en enkel avdragsform. Riksdagen har trots detta flera år avslagit motioner om avdragsrätt för gåvor. ändamål. Man måste beklaga att reservanterna för avslagsyrkandet lyckades få majoritet i riksdagen. Motionsparet 1:679 och II: 818, som jag närmast talar för, berör biståndsarbetet i u-länderna. Alla är medvetna om det enorma pionjärarbete de kristna missionssällskapen utfört långt innan begreppet u-hjälp präglades. Intresset är icke mindre i dag. Det finns en grupp människor som, samtidigt med att de villigt ger bidrag genom sin skatt, även offrar pengar till u-hjälp genom sina egna församlingar eller andra stiftelser. En stor del av dessa skulle kunna öka sina insatser om staten ville medge lättnader vid beskattningen. Att det blir fråga om mycket effektiva pengar har framhållits i min motion. Detta förringar inte SIDA:s verksamhet, men det är ovedersägligt att missionen genom sin redan etablerade verksamhet kan genomföra vissa projekt billigare än någon annan. Under föregående år färdigställde svenska staten genom SIDA och byggnadsstyrelsen ett lärarseminarium i Nairobi. Anläggningen omfattar ett 30-tal hus med utrymme för samlingsoch undervisningslokaler, bostäder för lärare och elever m.m. Internatet, som ger plats för 288 elever, har kostat 18 miljoner kronor eller 62 500 kronor per elev. Ungefär samtidigt bygger den svenska pingstmissionen ett annat lärarseminarium för 270 elever i Kiremba, Burundi. Även här rör det sig om ett internat med samlingsoch undervisningslokaler, sovoch matsalar, kök, ekonomiutrymmen, sammanlagt ett 30-tal hus. Kapacitetsmässigt är alltså anläggningen jämförbar med Nairobi-bygget, men kostnaderna har här beräknats till 1,4 miljon kronor eller 5 200 kronor per elev. SIDA har bidraget med 1 miljon kronor. Det är klart att det statliga projektet kan redovisa högre standard, men de 13 gånger högre kostnaderna talar för att man genom missionen får ett mycket gott utbyte för de pengar som satsas den vägen. Målet för u-biståndet bör na turligtvis vara att åstadkomma mesta möjliga hjälp med tillgängliga resurser. Det finns en mycket stor och tydligen för många okänd grupp av medborgare i vårt land, som genom missionen vill verka för en utjämning mellan folken. Där finner man också ungdomen väl företrädd. Avdragsrätten skulle stimulera till en kraftig ökning av de frivilliga insatserna. Statens bortfall av skattemedel bleve obetydlig i förhållande till den effekt den utökade hjälpen skulle få. Låt oss göra ett litet räkneexempel. Antag att avdrag medgåves för 1000 kronor och att 10000 personer skänkte detta belopp. För enkelhetens skull räknar vi med en marginalskatt av 50 procent. Årligen går då 10 miljoner kronor till u-hjälpen med ett skattebortfall på högst 5 miljoner kronor. Effekten skulle sannolikt bli ännu högre därför att många även skulle offra den skattelättnad de skulle erhålla. Skattebortfallet skulle alltså få en mångfaldigad effekt ute på fältet. Detta borde vara en särskild angelägenhet för staten, eftersom utvecklingstakten inom SIDA inte kan höjas hur snabbt som helst samtidigt som man fordrar snabba insatser. Varje liten breddning av hjälpen får även en progressiv verkan. Den ökning av exempelvis lärarutbildningen man kan uppnå i dag medför att om några år ännu flera kommer att stå färdiga att undervisa den unga generationen. Man kan också uttrycka det så, att man får en accelererande effekt på u-landsverksamheten. Detta är en utmaning från de frivilliga organisationernas sida som staten verkligen borde ta upp. Det är mot den bakgrunden som jag har motionerat om att åtminstone bidrag till u-hjälpen borde vara undantagna från beskattningen. Eftersom bevillningsutskottet nu föreslår att riksdagen skall avslå även denna begränsade avdragsrätt, finner jag det skäligast att ansluta mig till reservanterna. Jag yrkar därför bifall till reservationen nr 1 av herr Sundin m.fl.

Herr talman! Det var några funderingar av fru Anér och herr Sellgren som gav mig anledning att begära replik. Fru Anér säger att det finns många människor som vill lämna ytterligare hjälp, om de får skattelättnader. Ja, det är naturligtvis ingen som förbjuder någon människa att ge hjälp till u-länder eller till ändamål inom vårt eget land som vederbörande sympatiserar med. Men, fru Anér, varför skall man bara öka hjälpen, eller lämna hjälp, när man får stöd av staten för att framstå som en människa som ger 1 000 eller 10 000 eller 100 000 kronor, samtidigt som man underlåter att tala om, att det är tack vare att staten avstår från skatter — d.v.s.tack vare att man får avdragsrätt i sin egen deklaration — som dessa belopp kan lämnas? Blir det då inte fråga om litet av skrymteri? Vidare säger fru Anér, att hälften av alla inkomster i samhället går till skatt. Det är ett generellt påstående. Det är väl möjligt, men såvitt jag vet framförs det mycket sällan några krav här i riksdagen eller i de kommunala församlingarna eller i landstingsförsamlingarna på att man skall avstå från statlig, kommunal eller landstingsservice, utan vi betalar vår gemensamma konsumtion genom den statliga och kommunala inkomstbeskattningen. Såvitt jag vet är de politiska partierna i riksdagen överens om att så skall det tillgå. Vi kan visserligen tvista om några hundra miljoner mer eller mindre i statsutgifter, men detta har ingenting med själva principen att göra. Att bidra med skattelättnader för att kunna lämna bistånd till u-länderna, säger herr Sellgren, skulle bli en ypperlig samarbetsform mellan staten och den enskilde. Det skulle alltså betyda att staten i så fall skulle vara med om att dels diskutera med den enskilde eller med organisationer och dels pröva i varje enskilt fall vart den humanitära hjälpen skall gå. Sedan gör jag en reflexion till, herr talman, nämligen att en liberal bara tycks kunna vara ideell när han har pengar som drivfjäder.

Herr talman! Helt kort: Var det där skrymteriet skulle komma in vet jag inte — det står ingenstans i vad vi har bett om, och jag har aldrig antytt att man skulle offentliggöra hur mycket man ger; det vet jag inte vem som gör. Den enda som skulle få reda på det vore taxeringsnämnden, men =<:taxeringsnämnden och taxeringsintendenten har tystnadsplikt. Jag nämnde vidare att hälften av bruttonationalinkomsten går till skatt, men detta gjorde jag på intet vis för att polemisera mot detta faktum, utan jag nämnde det bara såsom den sociologiska bakgrunden till att ideella rörelser av alla sorter i dag har en helt annan svårighet att verka än på den tiden när denna rörelsevåg en gång startades. Det blir svårare och svårare, och det blir smalare och smalare utrymme för det enskilda arbetet. Som jag sade beror detta inte alls bara på att några elaka människor sitter och beskattar oss, utan på en helt naturlig och ofrånkomlig utveckling. Jag menade att man måste se klart vad som händer, när utrymmet krymper allt mer och mer för de enskilda initiativen. I ett sådant enstaka fall, där det skulle vara utomordentligt väl kontrollerat vart pengarna ginge och att de skulle gå till precis lika goda ändamål som någonting som staten bestämmer, skulle man kanske kunna ge de enskilda glädjen att få lämna sina bidrag direkt — givaren får ju inte någon glädje av pengarna, utan det är bara den man ger åt som får glädje av gåvorna.

Herr talman! De motioner som bevillningsutskottets betänkande behandlar är till allra största delen gamla bekanta för de flesta av kammarens ledamöter. I grund och botten är vi nog många som anser att det skulle vara värdefullt om det ginge att anvisa en väg till avdragsrätt till ett visst maximum för gåvor till de angivna ändamålen: kulturella, religiösa, u-hjälpsbetonade. Från det ena hållet — och dit räknar jag mig — hävdas att det bör finnas möjligheter att göra avdrag hos oss lika väl som det har visat sig möjligt i Danmark, Tyskland, USA, Finland, Frankrike, Belgien, Holland och Italien. De frivilliga bidragen — det är, herr Kristenson, i många fall inte allmosor utan ganska stora offer och bidrag som ges — kommer utan tvekan att bli ännu större om det ges en möjlighet till avdrag i deklaration just för dessa ändamål. Från det andra hållet — och där står utskottsmajoriteten — uppställer man stora svårigheter när det gäller tillämpningen av sådana undantagsbestämmelser. Jag förmenar att man borde kunna ena sig om en förutsättningslös utredning. Utskottsmajoriteten säger att direkta statliga bidrag vore att föredraga. Men såväl utskottets medlemmar som alla vi andra vet att den vägen knappast är framkomlig. När det gäller i varje fall den evangeliska verksamheten skulle missionsorganisationerna tacka nej till ett sådant bidrag. Vi vet också hur svårt det är att få fram pengar just för uhjälpsverksamheten. Vi har haft den frågan uppe gång på gång. När det gäller att snabbare komma fram till målet 1 procent av nationalprodukten vet vi hur svårt detta är. Förvisso skulle också denna verksamhet få en betydlig ökning om denna utväg användes. Vi som anser att man i varje fall borde försöka denna väg skall inte döma dem som vägrar att vara med eller som anvisar andra vägar. Men som många gånger annars gäller det att vi ser ensidigt på frågan, och vi har olika åsikter om vad som är det bästa. Herr Kristenson sade att var och en får rösta efter sitt samvete och sin åsikt. Detta är givetvis helt oantastligt, och därom är vi alla ense. Framför allt skall vi inte säga att det ena förslaget är mer kristet än det andra. Vi har rätt att vädja till varandra — och det har gjorts här — om stöd för den av oss anvisade vägen. Jag tror att man skulle ge t.ex. den svenska missionen ökade möjligheter att delta i materiellt och humanitärt hjälparbete.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

Herr talman! Den fråga som vi just nu behandlar, nämligen rätt till avdrag vid beskattning för gåvor till religiös verksamhet och andra eljest uppenbart allmännyttiga ändamål, omfattas sedan länge, som tidigare framhållits från denna talarstol, med stort intresse av många människor. Det framgår tydligt av de många framstötar i saken som gjorts här i riksdagen och av diskussioner i den allmänna debatten. Som framgår av utskottets redogörelse har frågan behandlats bl.a. vid 1961, 1964 och 1965 års riksdagar. I samtliga fall har riksdagen på bevillningsutskottets förslag avslagit motionerna. Vid 1966 och 1967 års riksdagar har utskottet med lottens hjälp biträtt förslag om att hos Kungl. Maj:t hemställa om skyndsam utredning rörande införande av rätt till avdrag vid beskattningen för gåvor av denna art. 1967 synes i varje fall vara första gången som u-hjälp särskilt har omnämnts i sammanhanget. Utskottets förslag rönte dock samma öde som tidigare reservationsvis framförda förslag, nämligen att det blev avslag i båda kamrarna. Senast 1968 har avslagsproceduren upprepats. Bevillningsutskottets majoritet hävdade då — utöver den förut intagna ståndpunkten, att de allmännyttiga strävandena borde tillgodoses genom direkta bidrag av allmänna medel — att det vore mycket svårt att göra en för det praktiska taxeringsarbetet lämplig avgränsning av de ändamål som skulle kunna motivera en avdragsrätt vid beskattningen. I det nu föreliggande betänkandet säger utskottsmajoriteten också att den av riksdagen intagna ståndpunkten, att ifrågavarande ändamål bäst främjas genom direkta statliga bidrag och inte skall stödjas genom avdrag vid beskattningen, alltjämt vidhålles. Det är ju klart att liksom i många andra fall det här kan råda delade meningar i sakfrågan om efter vilka riktlinjer den bör lösas, och man kan inte såvitt jag förstår utan vidare underkänna någotdera av argumenten.

Vad beträffar svårigheterna i fråga om det praktiska taxeringsarbetet har ännu mera komplicerade frågor tidigare visat sig kunna lösas. Jag tror ganska säkert att även denna fråga taxeringstekniskt kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Med denna korta motivering ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1, och jag ber även att få an sluta mig till yrkandet under reservationen 2.

Herr talman! Detta är som fru Anér sade något av en följetång. Det som är nytt i dag är ju att man har fört in uhjälpen i katalogen över vad det gäller. Jag är alltid förvånad över att man tar så kolossalt lätt på frågan hur stor nytta av ett sådant här avdrag en människa får och att man alltså ser så enkelt på den regressiva sidan av problemet. En dylik avdragsrätt innebär ju, att de som har höga inkomster får mera nytta av avdraget än de som har låga inkomster. Det kan väl inte vara riktigt, när vi går in för likställighet. Jag har en tabell över en uträkning av vad avdragsrätten medför för olika inkomsttagare. Om man har 15 000 kronor i inkomst, blir den nettoutgift som den enskilde får vidkännas, om han get en gåva på 1000 kronor, 665 kronor Besten får han indirekt i statsbidrag. För den som har en inkomst på 50 000 kronor blir det ungefär hälften som han får tillbaka genom avdraget, såsom också har sagts tidigare här. Vid en inkomst på 100000 kronor blir nettoutgiften för den enskilde ungefär 375 kronor. Det kan väl inte vara rimligt att samhället ger bidrag som slår på detta sätt. I detta sammanhang dyker det alltid upp en annan fråga, som det är besvärande att man inte tycks förstå. I deklarationsögonblicket skall man tänka på vad man gett till sin församling eller till andra ändamål och försöka ta upp så mycket som möjligt för att slippa skatt. Denna sammankoppling är inte så trevlig. I varje fall vill inte jag vara med om den. En annan fråga är hur många det egentligen gäller. Enligt den uppräkning som görs rör det sig om en stor mängd. Det gäller religiösa, humanitära, kulturella, vetenskapliga eller, som det står i herr Fridolfssons i Stockholm motion, »eljest uppenbart allmännytti ga» ändamål. Hur mycket i samhället omfattar detta? Som jag nämnt i ett tidigare anförande har man i Danmark fått in 759 organisationer på en sådan lista. Jag vet inte vilka kriterierna är i Danmark, men jag förmodar att allmännyttigheten spelar en stor roll. Det blir alltså fråga om synnerligen många ändamål och till slut kommer man kanske fram till att det borde finnas ett schablonavdrag, eftersom ju alla egentligen ger någonting. Herr Fridolfsson har i dag så att säga gått ner i varv. Han har talat å den kristna gruppens vägnar tidigare, men nu säger han att han kanske inte vill göra detta. Men han tar med en mycket stor mängd människor i landet, framför allt dem med kristen bekännelse. För min del kan jag tala för den grupp som sluter upp kring Broderskapsrörelsen. Under alla de år frågan varit aktuell har inte i en enda motion på våra kongresser framförts detta krav. Det betyder att den lilla grupp i riksdagen som nu apostroferats i detta fall inte är isolerad. Åsikterna grupperar sig efter politiska uppfattningar, och för den som har en liberal eller konservativ inställning innebär skattestimulansen någonting som mycket väl kan godtas i sammanhanget. U-hjälpen har varit på tal, och jag utgår från att alla i denna kammare har starka sympatier för den. Det har ju lämnats statsbidrag till u-hjälpen, och enligt min mening är det också riktigt att det lämnas ett direkt statsbidrag. Hittills har missionsorganisationerna i stort sett fått det statsbidrag som begärts, men det är kriterierna på statsbidraget som undergår en viss förändring. Medan det tidigare varit fråga om investeringar kommer det framdeles att också kunna lämnas statsbidrag till driften. Jag förmodar att det statsbidrag som nu utgår med låt oss säga 4 miljoner kronor om året mycket väl kan höjas med åtskilliga miljoner, och jag tycker det vore en värdefull insats för uhjälpen om missionsorganisationerna finge del av en sådan höjning. Ty dessa organisationer utför ett mycket bra arbete, som bedrives ute bland människorna. De har mycket god kontakt med folket, och det är värdefullt i all uhjälp. Här gäller det om vi skall ha direkt eller indirekt statligt stöd, och vi väljer för vår del den direkta vägen, som vi tycker är den riktigaste. Det har i sammanhanget sagts att utrymmet för de enskilda organisationerna då blir mindre men effekten där är naturligtvis svår att mäta. Vi vet inte hur därmed förhåller sig. Men när vi diskuterade denna fråga för några år sedan samlade jag in uppgifter om hur mycket medlemmar i Svenska missionsförbundet gav under en viss period. Argumentationen var densamma då som nu: skatterna var höga och samhället tog så mycket att möjligheterna att ge bidrag blev mindre och mindre. Vid närmare eftertanke inser givetvis de allra flesta att detta är fel. Vår levnadsstandard blir ju bättre och bättre. Det visade sig också att gåvorna i Svenska missionsförbundet i stort sett följde reallöneutvecklingen i landet. Det är troligen alldeles fel att utrymmet för enskild verksamhet i dessa sammanhang blir mindre och mindre. Däremot kan det sägas att i grunden beror givmildheten på om människor är intresserade av den verksamhet det gäller eller inte. Herr talman! Jag har här bara velat motivera vår inställning, och jag kan säga att jag i det avseendet har talat på Broderskapsrörelsens vägnar.
Herr talman! Herr Svensson i Kungälv sade att det på Broderskapsrörelsens stämmor inte har förekommit några motioner om den avdragsrätt vi här diskuterar — men bevisar det att er uppfattning är riktig? Herr Svensson och hans kamrater i rörelsen sitter ju här i riksdagen och deklarerar här sin uppfattning i frågan. En ordförande med herr Svenssons kapacitet har naturligtvis också ett stort inflytande över Broderskapsrörelsen. Får jag också slå fast att jag aldrig talat å kristna gruppens vägnar. Jag har endast representerat mig själv och mitt parti. Det anförande jag för en stund sedan höll var enligt mitt eget förmenande mycket lugnt och dämpat. Jag begick däri inte det enligt vissa riksdagsmäns uppfattning oförlåtliga felet att vädja till en viss grupp inom ett parti eller till någon grupp här i riksdagen. Denna gång vädjade jag till regeringspartiet i dess helhet. Men det var tydligen inte heller riktigt bra. Man tog illa vid sig. Trots regeringspartiets massiva majoritet är medlemmarna där tydligen mycket ömma i skinnet.

Herr talman! Utskottsmajoritetens talesman herr Kristenson fällde ett yttrande som förvånade mig oerhört. Det fälldes i en replik och var kanske inte så noga övertänkt. Jag tror i varje fall inte att han i detta avseende kan tala å utskottsmajoritetens vägnar. Herr Kristenson sade att en liberal kan vara ideell bara när det är pengar som är drivfjädern. Skulle det alltså innebära att han anser, att de tusentals liberala människor, som i folkrörelserna arbetar sida vid sida med socialdemokrater och med medlemmar i de övriga partierna och som offrar tid och pengar för denna verksamhet, skulle ha penningen som drivfjäder? Det är väl ett sådant överord som man kanske ibland tar till i debattens hetta men som jag hoppas inte skall stå kvar som en beskyllning. herr Svensson i Kungälv — jag förstår att han inte har något emot att bli förväxlad med herr Svensson i Ljungskile — sade att avdragsprincipen inte kan vara riktig därför att den ger större skatteavdrag åt den som har större inkomster. Men tror man verkligen att motionsyrkandet i fråga framförts i syfte att ge lägre skatt för människor som ger bidrag till frivilliga ideella ändamål? Nej, syftet är, såsom påpekats i motionerna, just att öka möjligheterna att ge till dessa ändamål. Jag är säker på att ledamöterna av denna kammare, som ju ger en hel del till u-landshjälp och andra ideella ändamål, om de skulle få en möjlighet till skatteavdrag för detta — på samma sätt som i de flesta västerländska länder — inte skulle säga: Det är utmärkt, ty det skulle jag tjäna en massa pengar på! De skulle i stället säga att det är mycket bra, eftersom de då får möjlighet att öka sina bidrag till dessa angelägna ändamål. När en tidigare utredning, nämligen skattelagssakkunniga, i förbigående tog upp denna fråga i samband med sin prövning av spörsmålet om periodiskt understöd anförde den som ett motiv mot ett system med avdragsrätt at! högre inkomsttagare då skulle bli uppvaktade av en mängd personer, som ville ha anslag till frivilliga organisationer och ideella ändamål. För min del har jag menat att detta skulle vara utmärkt. Jag har inget förbarmande med denna grupp av inkomsttagare. Dessa personer kan gott bli uppvaktade av människor som vill ha bidrag till allmännyttiga ändamål. Om en avdragsrätt skulle finnas, kunde man ställa större krav på deras givande och de skulle också få större möjligheter att ge. Jag hörde i en tidigare debatt till min förvåning en representant för socialdemokratiska partiet säga att en frivillig avdragsrätt inte är bra, ty ett införande av en sådan skulle medföra att de rika skulle kunna få ett större inflytande på de frivilliga organisationerna. Låt mig som exempel ta en riksdagsledamot som ger 5000 kronor av sin inkomst till ett sådant ändamål — vilket inte får sägas vara något större belopp med tanke på våra inkomster — och som skulle kunna få en möjlighet till skatteavdrag på 1000 kronor för detta ändamål. Han skulle alltså kunna öka sitt givande med cirka 600 kronor. Är det någon som tror att detta skulle ge honom möjlighet att otillbörligt påverka verksamheten inom denna frivilliga organisation? Nej, också detta skäl måste vid en närmare granskning visa sig inte vara särskilt hållbart. Herr talman! Självfallet kan man ha olika uppfattningar om detta spörsmål, och jag är beklämd över att man tar upp en debatt om vilket som skulle vara mera kristligt och mindre kristligt eller mera representativt för den ena kristna gruppen än för den andra. Jag tror inte heller att man egentligen kan finna att det ligger någon avgörande skillnad rent ideologiskt mellan socialdemokratin å ena sidan och liberala partier å den andra sidan. Eftersom stora socialistiska partier i andra länder har gått med på denna ordning och varit med om att genomföra den, kan det inte vara någon avgörande ideologisk skillnad i detta avseende. Nej, frågan gäller vad vi anser vara riktigt och lämpligt, och därvidlag kan vi ha olika uppfattningar utan att ifrågasätta varandras goda vilja. Vi som företräder reservationen anser att detta är ett effektivt och riktigt sätt att öka möjligheterna för de ideella organisationerna att få bidrag för sin verksamhet. De arbetar ju ofta under svåra ekonomiska förhållanden.

Herr talman! Herr Gustafson i Göte borg sade att han hade reagerat när jag yttrade att en liberal är ideell bara när pengar är med som drivfjäder. Ja, herr Gustafson, jag kan förstå att man reagerar och skriker till när man blir trampad på en tå som förmodligen är öm. Jag står alltså fortfarande för mitt uttalande. Det är väl bra att, som herr Gustafson påstår, liberaler, socialdemokrater, högermän, centerpartister och andra arbetar sida vid sida i ideella organisationer för ökad hjälp till u-länderna och ett aktivt u-landsarbete över huvud taget. Men mig veterligt har ännu ingen socialdemokrat begärt skattelättnad för att år efter år syssla med denna verksamhet för u-länderna. Det är högermän, det är liberaler och det är centerpartister som begär en sådan skattelättnad för att fortsätta med sin hjälp till u-länderna. Som löntagare betalar vi en skatt varje år. Om jag skulle få möjligheten att göra avdrag för den hjälp jag lämnar till u-länderna skulle därigenom, tycker jag, en helt ny princip införas för användningen av skattepengarna, ty när jag nu varje år betalar min skatt går den till olika ändamål — till handikappade, till pensionärer, till barnfamiljer, till försvaret, till polisen o. s. v. Men om jag får en skattelättnad därför att en del av min inkomst går till uländerna minskas ju samhällets möjligheter att få inkomster för att betala ut pensioner, barnbidrag, bidrag till handikappade, pengar till försvaret etc. Det blir alltså de skattebetalare som inte erhåller avdragsrätt som får betala hela den inhemska verksamheten. Jag tycker alltså att detta vore att införa en helt ny princip för användningen av skattepengarna.

Her talman! Med anledning av herr Fridolfssons i Stockholm yttrande vill jag bara göra ett kort och ganska själv klart konstaterande. Det är att jag och de andra som tillhör Broderskapsrörelsen är valda av den valkrets vi representerar, och där finns naturligtvis olika religiösa uppfattningar. Men vi har ingenting emot att, som vi gör, tala för en grupp i samhället som har en kristen och socialistisk uppfattning. Och när jag sade att det inte väckts någon motion i denna fråga till våra kongresser avsåg jag närmast att klargöra att det inte tycks finnas något intresse för saken inom Broderskapsrörelsen. Funnes ett sådant intresse, hade naturligtvis motioner väckts. — Jag kan inte riktigt förstå vad herr Fridolfsson menar. Tydligen är jag en mycket betydelsefull person, men jag dirigerar ju inte medlemmarnas motionsskrivande. Motioner väcks när någon har synpunkter att framföra. Det är en sak som inte finns med i denna uppräkning som alls inte varit uppe i diskussionen. Jag avser här fackföreningsrörelsen och de avgifter som där betalas. Varför önskar ni inte införa avdragsrätt också för denna avgift? Varför är inte sådan avdragsrätt exemplifierad? Men det är signifikativt att fackföreningsrörelsen aldrig kommit på den tanken att begära skatteavdrag för sina avgifter till ett mycket samhällsnyttigt ändamål. Alla vet vi att herr Svensson i Ljungskile är en utomordentlig människa. Som person har jag ingenting emot att bli förväxlad med honom, men jag förmodar att herr Gustafson i Göteborg har upptäckt att vi båda har olika politisk uppfattning.
Herr talman! Får jag först beträffande fackföreningsavgifterna säga att det i tidigare sammanhang faktiskt har diskuterats om att göra dem avdragsgilla. Men konsekvensen skulle i så fall ha blivit att strejkbidragen skulle blivit skattepliktiga. Det var av denna anledning som man inte arbetade vidare med denna fråga. Såväl herr Svensson i Kungälv som jag är fackligt organiserade, och vi vet därför att de fackföreningsavgifter som vi betalar avser att tillgodose de intressen som vi har som anställda. Om det blir konflikter, får vi ett strejkbidrag. Vi har alltså en direkt nytta av dessa avgifter. Därför skall vi inte jämföra dem med de pengar som ges ut till allmännyttiga ändamål, som vi inte har vare sig direkt eller indirekt ekonomisk nytta av. Jag har i mitt tidigare inlägg försökt att förklara att man inte vill komma lindrigare undan, herr Kristensson, utan avsikten är tvärtom att kunna få större möjligheter att hjälpa de frivilliga och ideella organisationerna att öka sin verksamhet, som vi alla är övertygade om är samhällsnyttig. Jag skall sedan bara konstatera att herr Kristenson hade ett tillfälle att ta tillbaka det som jag trodde var ett oöverlagt yttrande. Han begagnade icke detta tillfälle.

Herr talman! Det är många, inte bara socialdemokrater, som finner det besvärande att progressionen i vårt skattesystem har nått en sådan höjd, att varje försök att arbeta med skatten, särskilt med skattelättnaden, som ett instrument ofta får orimliga konsekvenser i form av större utdelning i kronor räknat ju större inkomst man har. Men i den fråga vi här diskuterar är detta verkligen ingen relevant frågeställning. Jag var utomordentligt förvånad över herr Svenssons i Kungälv första anförande. Jag vet, och vi vet allesammans, att Evert Svensson är intensivt verksam i olika ideella organisationer, politiska, kristna och andra, till en liten del organisationer av den typ som nästan helt lever på frivilliga gåvor. Herr Svensson måste ha god personlig kännedom om många av de människor som år efter år troget och uppoffrande ger av sina inkomster till dessa ändamål. Herr Svensson måste känna dem personligen; han är själv en av dem. Jag vet det. Nå, om vi nu skulle få en avdragsrätt vid taxering för gåvor t.ex. till de kristna samfunden, skulle det verkligen innebära att herr Svensson och hans meningsfränder skulle så att säga knapra i sig skatterabatten på den gåva de givit till sitt samfund, till sin församling därhemma i Kungälv, och att de som har höga inkomster, såsom herr Svensson, skulle kunna knapra i sig en större godbit än de som har låga inkomster? Det är inte så den sortens människor fungerar, och det vet herr Svensson. Herr Svensson skulle själv alldeles säkert höja sitt bidrag till församlingen med det belopp som han fick tillbaka på skatten. Det är ju så det är tänkt. Därför tycker jag att vi från början kan avskriva hela frågeställningen om vem som får mest nytta av ett skatteavdrag — den som har stora inkomster eller den som har små. Församlingen, föreningen eller organisationen som får gåvan drar större nytta av skattelättnaden för personen med de stora inkomsterna än av lättnaden för den med de små. Men den sortens människor som årtionde efter årtionde troget har hållit allsköns ideell verksamhet gående i vårt land är verkligen inte så beskaffade att de själva snor åt sig en lättnad av detta slag. Den kommer i allt väsentligt att tillfalla samma ändamål som de tidigare gåvorna. En enda sak till, herr talman! Herr Svensson i Kungälv skilde mellan direkt och indirekt statsbidrag. Med direkt bidrag menade han anslag ur statskassan, medan indirekt skulle vara skatteavdrag. Man kan verkligen diskutera vilket som är mest direkt och vilket som är mest indirekt av dessa två olika sätt att hantera frågan. Jag skulle snarare vilja säga tvärtom. Det talas i dag i alla möjliga sammanhang oerhört mycket om behovet av ett ökat personligt inflytande för de enskilda människorna, av något inslag av direkt demokrati i vår i och för sig välfungerande representativa demokrati. Nåväl, om jag får möjlighet att själv, med pengar som annars skulle gå till skatt, stödja ett ändamål som ligger mig varmt om hjärtat, är det enligt min mening ett mera direkt stöd, även om det ges med medel som annars skulle ha tillfallit statskassan och kanske ha gått ut i form av statsbidrag. Stödet är mera direkt om jag får ge det själv. Finessen med detta är givetvis inte att vi skulle ta bort vad herr Svensson kallar direkt statsstöd — tvärtom; det är nödvändigt och behöver på många områden ökas — utan att det skulle kunna få en inte så liten komplettering. Även om vi erkänner en väldig mängd ideella och allmännyttiga ändamål som viktiga och angelägna har vi ju nästan alla en eller två eller tre företeelser som ligger oss särskilt varmt om hjärtat och på ett särskilt sätt stimulerar oss till bidragsgivning. Det är inte därmed sagt att t.ex. de många människor i herr Svenssons och min hemtrakt, som i nästan otrolig utsträckning årtionde efter årtionde har offrat till missionen, inte uppskattar en mängd andra behov och önskemål och gärna ser dem stödda, men personligen är de särskilt fästade vid detta ändamål. En möjlighet att direkt till de ändamål man speciellt ömmar för få styra en liten del — det blir ändå aldrig annat — av de pengar, som annars mera anonymt skulle styras ut över hela det stödbehövande fältet, ligger det en stimulans i som vi bör ta vara på. Effekten blir inte att några människor skaffar sig själva skatterabatter och andra favörer, effekten blir att de ändamål, som vi allesammans erkänner som angelägna och berättigade, får ett bättre stöd än de får i dag.

Herr talman! Allt detta tal om avdragsrätt verkar på mig djupt olustigt. Någon sådan bör inte införas i svensk skattelagstiftning. Herr Carlshamre talade om den kontakt som vi har med våra väljare och andra människor ute i landet. Det är väl ändå signifikativt, herr talman, att vi inom våra socialdemokratiska organisationer aldrig hör talas om denna avdragsrätt som någonting utomordentligt önskvärt. Kraven på en sådan kommer från människor som tillhör det borgerliga blocket i vårt samhälle, framför allt från dem som har högre inkomster.
Herr talman! Mitt inlägg kan bli lika kort. Herr Svensson i Kungälv missuppfattade mig något. Jag talade inte alls om kontakten med väljarna och våra politiska meningsfränder; jag talade om den kontakt som jag väl vet att herr Svensson i Kungälv har med den typ av människor som ger gåvor till frivillig ideell verksamhet, religiös och annan. Herr Svensson i Kungälv måste lika väl som jag veta att dessa människor inte är så beskaffade — vare sig de har höga eller låga inkomster — att de knaprar i sig skatterabatten för egen del; de kommer att ge även den till samma ändamål till vilka de tidigare skänkt pengar.

Herr talman! Motionen av fru Sundström och mig har i första hand sin upprinnelse i julfesten för hemlösa i Stockholm, som blottade åtskilliga problem inte minst med missbruk av T sprit. Redan tidigare hade man på känn att T-spriten var begärlig för många, varför händelserna i Stockholm bara bekräftade att problemet är mycket allvarligt. Så sent som i gårdagens tidningar kunde man i en braskande rubrik läsa: »Fredrik dog av T-sprit». I allmänhet hittas de döda i rivningshus, skyddsrum, bunkrar eller avlägset belägna skrymslen i parker och bergsområden. Många olyckligt lottade människor berusar sig med T-sprit därför att den är billig och därför att den ger bättre ruseffekt, då man själv kan bestämma alkoholhalten. Jämfört med de tidigare spritsorterna blårespektive rödsprit har det genom T-spriten blivit betydligt enklare för missbrukarna att köpa en billig och utan reningsförfarande förhållandevis = aptitlig alkoholstark dryck. T-spriten har en förödande verkan på de människor som använder den; den förstör dem mycket snabbt, och ingen känd väg finns väl i dag till rehabilitering. Det tillförda bittermedlet saknar praktiskt taget betydelse, en del av missbrukarna anser t.o.m. att bitrex har gett T-spriten en friskare och starkare smak. De nykterhetsvårdande myndigheterna har den uppfattningen att vanedrinkare av T-sprit är i sämre kondition än någon annan grupp av alkoholmissbrukare och att deras arbetsresultat och uthållighet ligger väsentligt under genomsnittet för andra missbrukare. Av en enkätundersökning som kontrollstyrelsen gjorde tillsammans med socialstyrelsen 1967 rörande förtäring av T-sprit visade det sig, att det mestadels är det med sociala anpassnings och bostadsproblem belastade klientelet som utnyttjar T-sprit i berusningssyfte. Det verkar vidare som om man dricker mera ogenerat än tidigare. Försäljningsställena för T-sprit är många, men mest betyder bensinstationerna för denna grupp av människor. Vid besök på en bensinstation märks inte deras i allmänhet dåliga klädsel på samma sätt som i en affär, och där blir de mottagna på ett annat och enklare sätt. Men påpekas bör att problemen med T-spriten ingalunda är knutna till Stockholm. Man finner dem lite varstans i landet. Med tanke på den uppenbara fara som hotar dessa människor har vår motion tillkommit för att skydda dem, och det är också därför som vi har hemställt om en undersökning av förutsättningarna för att genom licensförfarande begränsa tillgången till T-sprit. Vi hade hoppats att detta skulle vara ett medel att skydda missbrukare från en så utomordentlig fara som T-spriten innebär och att man därmed skulle hjälpa till att rädda liv. Vi har fått avslag på vår motion. Vi är också väl medvetna om att dessa framkomstvägar är svåra men dock inte oöverkomliga. Herr talman! Med vetskap om att det redan är mycket på gång mot missbruk och att T-sprit enligt tidningarna kan ge antabuseffekt har jag inget yrkande, men jag hoppas att alla ansträngningar kommer att göras för en bättre tingens ordning på detta område.

Herr talman!